Herr talman! I betänkandet Ålderskrav vid buss och taxitransporter m.m. behandlar utskottet dels proposition 2009/10:209 Ålderskrav vid buss och taxitransporter , dels förslag i nio motioner från allmänna motionstiden 2009 som rör taxi och bussfrågor. I propositionen föreslår regeringen bland annat att ålderskravet för att få framföra buss förvärvsmässigt och för att få taxiförarlegitimation under vissa förutsättningar sänks till 18 år. Ett av de krav som ställs är genomgången förarutbildning för persontransporter med buss inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning. Regeringens förslag innebär ändringar i följande lagar: körkortslagen och yrkestrafiklagen från 1998, lagen om yrkesförarkompetens från 2007 samt lagen om vägtrafikregister från 2001. I motionerna från allmänna motionstiden 2009 tar man bland annat upp frågor om åtgärder mot svarttaxi, om beställaransvar vid upphandling av yrkestrafik samt om överlastsavgifter. I betänkandet finns det tre flerpartireservationer - alla gemensamt undertecknade av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Herr talman! Låt mig nämna några ord om vad som i gångna tider har stadgats när det gäller ålderskrav avseende behörighet för buss och taxi. Om buss kan man i vägtrafikförordningen från 1951 läsa att "körkort må meddelas för bil endast för den som fyllt 18 år". I körkortskungörelsen från 1972 angav reglerna om körkortsålder 20 år som lägsta ålder för att få köra buss. Fem år senare föreskrev bestämmelser om körkortsålder i 1977 års körkortslag 21 år för bussbehörighet. Denna åldersgräns slogs fast ännu en gång i nu gällande körkortslag från 1998. Körkortsbehörighet för taxi infördes i och med 1977 års körkortslag. Då föreskrevs 19 år för taxibehörighet. Denna behörighet försvann sedan ur körkortslagstiftningen, vilket gäller från den 1 oktober 1998. Därefter regleras taxiförarlegitimation endast i gällande yrkestrafiklagstiftning från 1998. Därmed, herr talman, kan debatten starta.

Herr talman! I detta betänkande behandlas regeringens förslag om nya ålderskrav för att få köra buss och taxi. Tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet välkomnar vi socialdemokrater att regeringen nu har hörsammat vad vi uttryckt i många motioner. Det är glädjande att hela utskottet nu ställer sig bakom denna viktiga reform. Det här kommer förhoppningsvis att bidra till att fler väljer bussförarlinjen på gymnasiet. Det passar bra när det gäller möjligheterna att säkra behovet av fler förare till branschen - särskilt efter det att vi rödgröna tagit över makten i Rosenbad, för vi kommer att satsa hårt på kollektivtrafiken. Det kommer då att behövas både bussförare och taxichaufförer. Herr talman! Det jag i mitt anförande vill fokusera på är det som gömmer sig mellan raderna i texten och som borgarna i viss mån har valt att blunda för. Det handlar om transportnäringens ansvar för klimatet och om den ökande svarttaximarknaden i Sverige. I Sverige finns det ca 7 400 taxibolag. De kör 99 miljoner mil, motsvarande en genomsnittlig körsträcka på 6 600 mil per år. Detta sker med ca 15 000 bilar. Det tycker man gott och väl skulle räcka. Men ändå har en svartmarknad växt fram bredvid. Denna svarttaximarknad ökar i landet. Ekonomisk brottslighet inom taxinäringen beräknas omsätta 2-4 miljarder kronor; ingen vet det exakta beloppet. Dess värre riskerar kriminaliteten att slå ut seriösa taxiföretagare eftersom konkurrensen i dag inte sker på lika villkor. I Sveriges storstäder är problemen med svarttaxi särskilt stora. Polisen jobbar hårt med att komma åt den kriminella verksamheten. Ibland går det bra och ibland mindre bra. För ett halvår sedan gjorde polisen i Göteborg en razzia mot svartåkare. Ett antal civilklädda poliser i civila bilar spanade under en novemberhelg på svarttaxibilar som tog upp kunder runt Avenyn. De fick allt som allt fem svarttaxichaufförer på kroken. Det var enligt polisen inte så mycket i det stora hela, eftersom man uppskattar att minst ett femtiotal är aktiva bara i centrala Göteborg under helgerna, men man såg det som en bra början. Ett annat problem med svarttaxi är att många kunder råkar illa ut. Bara häromdagen var det en man som blev avslängd på E6:an mitt i natten av sin svarttaxichaufför. Ett annat exempel kommer från Landskrona, där två 16-åriga flickor i slutet av mars misshandlades när de tackat nej till skjuts av en svarttaxiåkare. Vidare har vi 19-åringen i Helsingborg som rånades på sin mobiltelefon av en svarttaxichaufför som inte var nöjd med de pengar han fick som betalning för resan. Detta är bara några exempel på hur det ser ut i dag. Vi tycker att det är angeläget att kraftfulla åtgärder vidtas mot taxiförare som saknar taxiförarlegitimation eller fuskar på annat sätt. När det gäller frågan om taxiförarlegitimation kan det konstateras att hundratals förare i Sverige under senare år har mist sin legitimation eftersom de har begått allvarliga brott. I dag finns emellertid ingenting som hindrar en dömd taxiförare att fortsätta köra taxi. Domstolen lämnar efter fällande dom automatiskt handlingen till Transportstyrelsen, som i sin tur skickar ett meddelande till föraren om att legitimationen är indragen. Det är då meningen att föraren självmant ska lämna in sin taxiförarlegitimation. Det är på denna punkt det finns brister i systemet - information om att legitimationen har dragits in går inte vidare till arbetsgivaren eller taxibeställningscentralen. Herr talman! I utredningsbetänkandet Ekonomisk brottslighet inom taxinäringen föreslås ett antal åtgärder för att minska den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen. Vi vill påpeka att den tidigare regeringen lade fram flera förslag från taxiutredningen. Det finns likväl ett antal frågor som återstår, men i stället för att presentera en proposition har regeringen valt att utreda vissa frågor vidare, däribland bestämmelser om återkallelse av taxiförarlegitimation. Vi anser dessutom att det bör införas ett system med obligatorisk anslutning till godkänd tömningscentral för taxiägare. Den avreglering av taximarknaden som genomfördes 1990 kom visserligen att innebära att det blev lättare att få en taxi, men det blev otryggt för passageraren. Fifflande med taxametern, outbildade förare, obefogade priser, hot och våld figurerar allt som oftast i pressen. Den nuvarande regeringen har trots detta gång på gång avvisat kravet på tömningscentraler med hänvisning till att regelkrånglet skulle öka. Det är viktigt att taxi förknippas med trygghet och trafiksäkerhet, och det är anmärkningsvärt att fortkörning, rattfylleri och sådant som att inte använda bilbälte kan fortsätta att finnas. Vad den borgerliga majoriteten inte vill förstå är att aktörerna behöver tydliga regler och ett effektivt kontrollsystem. Den seriösa taxiverksamheten måste uppskattas och därmed prioriteras. Dagens betänkande innehåller mer, herr talman - bland annat ett avsnitt om beställaransvar. Här förstår jag heller inte majoritetens ställningstagande. Även i ett modernt samhälle kommer vi att vara beroende av lastbilen; det tror jag att vi är överens om. Samtidigt står transporter med lastbil för en mycket stor del av utsläppen i vårt land; det tror jag också att vi är överens om. Där går dock gränsen. Vi från De rödgröna vill göra någonting åt hotet mot klimatet. Vi anser att det behöver utvecklas metoder för att minska den tunga trafikens klimatpåverkan. Vi kan se möjligheter till mindre klimatpåverkan som går ut på att organisera och samordna trafiken bättre, utvecklade motorer och lägre utsläpp av främst koldioxid etcetera, men det räcker inte. Det tar för lång tid att ställa om. Vi anser att det behövs mer, och ett av de förslag vi lägger fram här i dag är att utveckla beställaransvaret. Det handlar alltså om att förmå den som beställer och köper transport av en vara att ta ansvar för att transporten av varan genomförs på ett sätt som överensstämmer med lagar och avtal och utförs klimatsmart. Vi vill ge beställaren verktyg att utifrån sina egna förutsättningar upphandla transportsystem som minimerar verksamhetens klimatpåverkan genom att det sker i fordon med så låg miljöbelastning som möjligt. Detta kan ske genom att beställaren försäkrar sig om hög fyllnadsgrad och att åkeriet som utför transporten tillämpar så kallad sparsam körning - ecodriving - vilket jag hoppas att alla elever till chaufförsyrken får lära sig. Beställaren ska också försäkra sig om att transportföraren följer gällande lagar på arbetsmarknaden såsom till exempel kör och vilotider samt rättar sig efter trafikregler och hastighetsgränser med mera. Beställaransvar kan även innebära att flera leverantörer arbetar med kombitrafik - fartyg och lastbil - när så är möjligt och att man har kontroll över hela transportkedjan tillsammans med de fordon som utför uppdragen. Herr talman! I ett rödgrönt Sverige blir dagens logistikföretag stimulerade att successivt utveckla helhetslösningar som samordnar och utvecklar transportsystem för allas bästa - inklusive miljön, de som jobbar med transport och de som köper den. Det är bra även för kunderna, som mer och mer börjar efterfråga varors och produkters totala klimatpåverkan. Vi ser möjligheter att genom upphandling steg för steg utveckla transportsystemen i en långsiktigt hållbar riktning såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt utifrån tekniska landvinningar och logistiska förutsättningar. Här säger den samlade borgerligheten dock nej, samtidigt som de slår fast att det är viktigt att ta vara på den potential som finns för den tunga trafiken att minska sin miljö och klimatpåverkan. De säger ingenting om hur det ska göras. Att ett eventuellt införande av beställaransvar inrymmer en rad komplicerade frågeställningar är ingen anledning till att inte göra någonting. Herr talman! Jag yrkar bifall till De rödgrönas gemensamma reservationer 1 och 2.

Herr talman! Vänsterpartiet står bakom samtliga reservationer i betänkandet, men för tids vinnande yrkar vi bara bifall till reservation 2. När det gäller beställaransvaret tycker jag att Lars Mejern Larsson höll en bra genomgång, så jag behöver inte uppehålla mig mer vid den saken. Vi tycker också att det är självklart att det behöver ställas krav om beställaransvar. Herr talman! Jag tänkte i huvudsak ägna mig åt detta med åtgärder mot svarttaxi. Det känns som att utskottsmajoriteten försöker balansera på slak lina. Man framhåller vikten av att komma till rätta med missförhållandena inom taxinäringen och hänvisar till finansminister Anders Borgs svar på en interpellation i riksdagen den 18 mars 2010, då han tydligen bland annat framhöll att det är självklart att bolag ska konkurrera på lika villkor och att man ska ha kollektivavtal. Är någon förvånad? Man kan ju tycka att det är väldigt trevligt att finansministern säger så, men problemet är det som framgår i början av vår reservation nr 1, nämligen att den ekonomiska brottsligheten i taxinäringen beräknas omsätta mellan 2 och 4 miljarder kronor. Det är alltså inte så att man följer de lagar, föreskrifter och regler som finns, utan många bluffar. Därför fungerar inte konkurrensen mellan dem som är seriösa taxiförare och taxiägare och dem som så att säga rider på systemet och försöker komma undan och lyckas ganska bra med det. Ett stort antal motionärer från båda sidor - det är både socialdemokrater, moderater och centerpartister, till exempel - har konkreta förslag där man tycker att åtgärder måste vidtas. Dessutom gjorde trafikutskottet, vilket framgår på s. 13 i betänkandet, 2005 ett tillkännagivande vad gäller ekonomisk brottslighet inom taxinäringen. Det konstateras att det ännu inte har slutredovisats. Det saknas uppgift om beräknad tidpunkt för slutbehandling. Därför säger också hela trafikutskottet att man förutsätter att de tillkännagivanden som riksdagen har avgett behandlas med hög prioritet. Utskottet emotser att regeringen återkommer till riksdagen vid lämpligt tillfälle. I praktiken säger vi här att alla trafikpolitiker är något irriterade över att regeringen inte fullföljer riksdagens beslut och återkommer med förslag. Å ena sidan håller de borgerliga med om den beskrivningen, å andra sidan säger man strax ovanför i stycket att det kan vara nödvändigt att invänta resultat från olika utredningar. Hur mycket är det som behöver utredas? Kan vi åtminstone inte ta några små steg för att komma till rätta med de missförhållanden som finns inom taxinäringen? Det innebär inte att vi kan lösa alla problem med en gång, men vi måste stegvis kunna komma åt dem som inte vill följa de regler som finns, oavsett om vi pratar om skattelagstiftning eller arbetsmiljöavtal och så vidare. Det kan inte vara rimligt att allting ska vara i hamn och totalt vattentätt på alla områden, och innan vi vet det till 100 procent gör vi ingenting. Det är en helt orimlig hållning. Om vi skulle agera så på alla andra områden skulle inte mycket ske. När det gäller vissa andra saker som att sälja ut gemensam egendom brukar regeringen kunna ta ganska frejdiga och snabba beslut utan några större konsekvensanalyser. Men här törs man inte ta minsta lilla steg för att komma till rätta med en stor ekonomisk brottslighet och missförhållanden i en stor bransch som missgynnar en massa seriösa företagare. Vadan denna väntan, kan man fråga. Vad är det som är så svårt att genomföra? Anders Borg, som inte är här och kan försvara sig, har sagt att när det gäller möjligheter att integrera taxameter och kreditkortsläsare var det hans uppfattning att detta inte hjälper om föraren inte slår på taxametern eller om han kör svarttaxi. Frågan är vilka förslag Anders Borg och den borgerliga majoriteten har på hur vi ska komma till rätta med de här missförhållandena. Om detta inte hjälper, vilka förslag finns då? Jag uppfattar att vi från och med 2005 har haft ett enigt trafikutskott som har fått riksdagen att göra ett tillkännagivande. Nu har det gått fem år, och ingenting händer. Ni kan inte bara skylla på den gamla regeringen, utan nu måste ni nog fundera på vad den egna regeringen gör, kära kamrater på den borgerliga sidan.

Herr talman! I dag presenterar och debatterar vi betänkande TU23 som behandlar propositionen Ålderskrav vid buss och taxitransporter . Betänkandet behandlar också nio motioner från den allmänna motionstiden. Det finns tre reservationer från oppositionen i betänkandet. Alliansen är överens om innehållet i hela betänkandet. Alliansregeringen och trafikutskottet har tidigare varit tveksamma till att sänka åldern för bussförare från 21 till 18 år men har ändå funnit en bra väg för att lösa detta genom ökade utbildningskrav på yngre chaufförer. Utbildningen ska ske inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning. Efter 280 timmars utbildning får eleven som 20-åring köra buss med persontransporter. Som 18-åring får man också köra busslinjetrafik där linjens längd är högst 50 kilometer. Man kan även få köra taxi vid 18 års ålder om man har genomgått denna 280-timmarsutbildning. Herr talman! Om vi ger våra ungdomar rätt utbildning kan vi nu sänka ålderskravet för att få köra buss och taxi. Det är också bra eftersom det ger fler möjligheter för våra ungdomar att få jobb. Det är glädjande att vi även är överens om detta med oppositionen. Alliansen är också övertygad om att detta kommer att fungera på ett bra sätt och att ungdomar kommer att bli bra förare efter utbildningen. Men utskottet kommer självfallet ändå att följa upp tillämpningen av detta och begär i betänkandet en årlig återrapportering till riksdagen om hur detta fungerar. Sverige står inför en stor brist på förare i många delar av landet. Vi behöver nu pröva nya vägar för att klara detta behov. Herr talman! Några av motionerna och reservationerna som behandlas i betänkandet handlar om problemet med svarttaxi. En bred arbetsgrupp har sedan 2005 jobbat med att hitta lösningar och minska problemet med svarttaxi. Vi måste självfallet fortsätta att bekämpa problemet med svarttaxi utan att för den skull öka den byråkratiska bördan för de taxiförare som sköter sin verksamhet och följer lagar och regler. Det är alltid en avvägning hur hård kontrollverksamhet man ska ha på en bransch. Vi vill inte reglera och byråkratisera sönder taxiverksamheten. Att några bryter mot reglerna ska inte drabba en hel yrkeskår. Företrädarna har haft träffar för att lösa problemen, men de som struntar i att följa reglerna gör detta vilka regler vi än inför och vilka lagar vi än stiftar här i riksdagen. Mot detta fusk hjälper normalt sett bara polisiära insatser och kännbara straff. Alliansen har därför ökat antalet poliser och utgår ifrån att de kommer att fortsätta bekämpa brottsligheten inom den svarta taxinäringen. Alliansen utgår också ifrån att Skatteverket och övriga myndigheter kontinuerligt jagar dessa brottslingar. Vi fortsätter också de här samtalen för att hitta breda och bra lösningar för att minska svarttaxiproblemet. Herr talman! En av reservationerna tar också upp problemet med överlast på våra lastbilar. Oppositionen vill höja straffavgifterna för detta ytterligare. Avgifterna är redan i dag höga och kännbara för dem som gör överträdelser. Branschen arbetar med att minska problemet. Antalet överlastningar har minskat, och vi i Alliansen har en kontinuerlig dialog med åkerinäringen för att hitta bra lösningar inför framtiden. Problemet är oftast inte den totala bruttovikten på bilen utan för höga axelvikter på enskilda hjulaxlar. Det kan vara svårt att åtgärda då lösvikt ofta förskjuter sig vid del och avlastningar eller vid styckegodskörning. Om vi vill utnyttja våra lastbilstransporter så effektivt och miljövänligt som möjligt är det också viktigt att komma ihåg att vi har fullt lastade lastbilar. Att köra en för liten lastvolym är inte optimalt vare sig för åkeriägaren eller för miljön. Vi tittar också på försök att förlänga lastbilar och även på att kunna öka bruttovikten. Herr talman! Sverige är ett land som har tjäle, vilket i sig orsakar tjälskador på våra vägar, men tjälen är också mycket effektiv när det gäller att köra tyngre transporter utan att förstöra vägarna. En tjälad vinterväg kan tåla betydligt högre bruttovikter än en våt vårväg utan att bli sönderkörd. Herr talman! Den tredje reservationen som oppositionen har handlar om att man vill införa ett beställaransvar för offentliga upphandlingar där kommuner med flera ska ta reda på att de som levererar varor och tjänster verkligen följer lagar och hur miljövänliga transporterna är. Kommuner och andra beställare har redan i dag möjlighet att begära en redovisning av detta, men det är ändå upp till varje beställare att själv avgöra hur man vill göra sina upphandlingar och vilka krav man ställer innanför lagens gräns. Alliansen litar på att kommuner med flera gör de undersökningar man anser nödvändiga för att våga handla av en leverantör eller specificerar hur viktiga transporterna är i upphandlingen. Vi i Alliansen litar på att kommunerna med flera upphandlare klarar detta på ett bra sätt utan att vi behöver gå in och ändra lagstiftningen på detta område. Det är också viktigt att leverantörer av varor, tjänster och transporter marknadsför sina produkter så att inköparna och upphandlarna är informerade fullt ut inför varje upphandling och inköp. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Det är spännande att höra av Sten Bergheden att ni i Alliansen är överens. Det är bra. Det är ändå beklagligt att ledamöter från den moderatledda alliansen inte kan vara överens med oss i en så viktig fråga som hur branschen ser ut dit vi nu ska slussa våra gymnasister. Vi från den rödgröna sidan vill peka på att konkurrensen inom en bransch måste vara grundad på lika villkor, vilket bland annat förutsätter att aktörerna följer lagar och regler. Enligt utskottets mening är det är angeläget, men man behöver invänta resultat från olika utredningar såsom den utredning som genomförde en översyn av lagstiftningen om vägtrafikregister. Utredningen är framlagd. Vad väntar ni på? Dessutom var ni så ivriga förra mandatperioden att ge regeringen ett tillkännagivande. Varför inte nu? Den nuvarande regeringen har dock gång på gång, som jag sade tidigare, avvisat kraven på tömningscentraler med hänvisning till att regelkrånglet skulle öka. Vad är värst, krångel eller brottslighet? Dessutom är det inte så krångligt, enligt branschens företrädare, som du vill hävda. Det är konstigt, tycker jag, att ni som annars är för konkurrens inte vill att den ska ske på sjysta villkor.
Herr talman! Jag är inte så förvånad att vi i Alliansen är överens. Det har vi faktiskt varit i de flesta beslut som har fattats, och vi tänker fortsätta jobba på den linjen. Däremot kan man konstatera att oppositionen inte är överens. Miljöpartiet vill sänka antalet ton som våra lastbilar får köra med till 45 ton, enligt EU:s modell, och Socialdemokraterna ligger kvar på 60 ton. Så jag tror nog att ni har en del kvar att förhandla innan ni är helt färdiga i den delen. Den andra frågan när det gäller taxi och att detta inte är genomfört vet jag att 1998 gjordes en taxiutredning. Efter det satt ni alltså vid makten i åtta år, då ni kunde ha genomfört de förändringar som ni i dag föreslår mycket av i er reservation. Frågan blir då: Varför genomförde ni inte detta under åtta år vid makten i stället för att sitta och vänta i åtta år på att en allians skulle ta över och sedan kritisera att detta inte blivit genomfört. Det är lite anmärkningsvärt. När det gäller brottsligheten handlar det om att de som vill fuska inom taxinäringen kommer att försöka hitta kryphålen. Det är därför vi har förstärkt polisen. Vi har också gett möjlighet till Skatteverket att gå in med hårdare revisioner och begära in uppgifter under löpande år för att stämma av om intäkter och annat stämmer överens med vad man faktiskt redovisar. Vi har skärpt upp, vi har tillsatt poliser, vi har ökat Skatteverkets möjligheter att gå in. Frågan är varför inte ni gjorde någonting under era åtta år när ni nu återkommer med förslagen. Eller tar det den tiden för er att över huvud taget komma fram till ett förslag och beslut?
Herr talman! De som sitter och följer vår olika debatter på tv märker att det finns en röd tråd. Det är nämligen så att man inte får något svar, och det verkar fortsätta. Du svarar inte på frågan. Du säger att man inte ska krångla till det för några bara för att någon fuskar. Tycker Sten Bergheden att 2-4 miljarder är något som bara kan fuskas bort? Det skulle jag vilja ha svar på. När det gäller beställaransvaret pratar du om vad ni gör för att minska de tunga transporternas miljöpåverkan. Det skulle vara intressant att höra vad ni har att komma med där. Frågan är: Har vi råd att inte göra någonting?
Herr talman! När det gäller beställaransvaret har kommunerna redan i dag möjligheten att vikta in miljövänliga transporter i det hela. När man sedan verkligen kommer fram till LOU-upphandlingen får man se hur man kan vikta det hela, men möjligheten finns. De politiker som vi har runt om i landet borde vara väl medvetna om hur man kan jobba för att verkligen stimulera miljövänliga transporter. Jag tycker inte att vi från riksdagens sida ska gå in och stifta lagar om att man måste försäkra sig om att företag och andra följer sina lagar. Jag utgår från att det är självklart att kommunerna ändå har den kontrollen och försöker skaffa leverantörer som följer lagarna i landet innan man upphandlar. Det handlar nog om ökad information och en dialog mellan dem som lägger in anbud i stället för att vi uppifrån ska styra det här med lagstiftning. När det gäller taxiverksamheten är det faktiskt så, som jag sade, att vi har ökat på polisen. Vi har också gett möjlighet för Skatteverket att granska verksamheten mycket hårdare. Det är ju detta det handlar om. Det måste vara tillräckliga straff för dem som kör svarttaxi, annars är risken att de hela tiden kommer att söka sig utanför systemet. De kommer inte att ingå i de system som vi försöker införa, utan det är de vanliga taxichaufförerna som sliter från morgon till kväll för att få sin verksamhet att gå runt som belastas med ökad byråkrati och ökade regler med ert förslag, och det är någon annan som ska betala. Det är de som åker taxi som får betala hela den fördyrade kostnaden och byråkratin. Detta är vi inte i detta läge beredda att införa, utan vi jagar i stället dem som begår brott i samhället.

Herr talman! Förslagen i betänkandet om en sänkning till 18 år för att kunna ta körkort för buss och taxi är en reform som har legat i luften under en längre tid. Branschen har efterfrågat detta, inte minst därför att man haft svårt att rekrytera förare. Samtidigt har unga människor som önskat köra gått arbetslösa. Nu sänker vi äntligen körkortsåldern för buss och taxiförare. För att få köra buss redan från 18 år ska man dock uppfylla vissa specifika villkor. Ett av kraven är att man ska ha gått igenom förarutbildning för persontransporter med buss inom gymnasieskola eller motsvarande utbildning. Ett annat villkor är att fordonet används för persontransporter i linjetrafik på linjer som inte är längre än 50 kilometer. 18-åringar ska alltså inte få köra långlinjetrafik, inte heller turist och beställningstrafik. Det här förslaget, herr talman, är naturligtvis en seger för buss och taxibranschen. Men vi ska även komma ihåg att det är en seger för och gynnar en ökad kollektivtrafik i allmänhet. En sänkt åldersgräns ger ökade förutsättningar för att man i framtiden ska kunna rekrytera det antal förare som är nödvändigt för att klara av att hålla rullande alla de bussar som faktiskt är basen för kollektivtrafiken runt om i landet. Och det finns ju en bred enighet om det angelägna i att snarast fördubbla kollektivtrafiken, inte minst för att minska trängseln och klara de miljömål som vi har satt upp. Herr talman! Varför är det då så svårt att klara rekryteringen av bussförare och att få godkända förare att verkligen jobba i branschen? Stora pensionsavgångar i förening med att alltför få personer för närvarande utbildar sig till bussförare är en del av förklaringen, liksom att många med bussförarkompetens helt enkelt väljer andra arbeten. Som jag framhöll tidigare leder de satsningar på en förstärkt kollektivtrafik, som bland annat miljöskäl talar för, till ett behov av fler bussförare. För företagen inom buss och taxibranscherna förväntas följaktligen ett sänkt ålderskrav innebära ett större rekryteringsunderlag samtidigt som de personer som anställs kommer att ha en gedigen och bra utbildning. Herr talman! Det finns som alltid farhågor när vi sänker åldersgränser, inte minst när det gäller frågor av säkerhetskaraktär. Och föraryrkets karaktär är verkligen speciellt. Ansvaret som det innebär att köra buss och taxi förutsätter en hög kompetens, tydlig trafikmognad och stor stresstålighet. Trafiksäkerheten ska vi absolut inte tumma på, och därför måste tillämpningen av de nya reglerna löpande följas upp av regeringen med återrapportering till riksdagen. Detta är ett krav som TU ställer. Skulle olycksfrekvensen öka måste regeringen snabbt vidta nödvändiga åtgärder. Fru talman! När det gäller taxibranschen måste en självklar ambition vara att företag inom branschen ska kunna verka på lika villkor. Det är ingen hemlighet att svart verksamhet förekommer i alltför stor utsträckning inom denna bransch. Att komma till rätta med brottsligheten inom taxibranschen är nödvändigt och angeläget. Därför har regeringen och ansvarig minister Åsa Torstensson inlett en dialog med taxibranschen om olika åtgärder som kan främja en sund och konkurrenskraftig taxinäring. Lyssnar man på oppositionen är beställningscentraler och tömningscentraler lösningen på problemet med svarttaxi. Vi har ett tillkännagivande från trafikutskottet, men utredningen och de remissvar som kom på utredningen visar att det inte var riktigt så enkelt och smärtfritt som vi hoppades och trodde när vi gjorde tillkännagivandet i trafikutskottet. Det blir administrationskostnader och andra komplikationer som inte är alldeles enkla att hantera. Viktigast i dag är inte att stifta fler lagar. I stället är det viktigt att stärka polisens tillsyn och kontroll. Det måste effektiviseras. Mer samverkan mellan ansvariga myndigheter visar också på goda resultat. Skatteverkets och Ekobrottsmyndighetens senaste razzior mot taxinäringen är bevisligen rätt väg i arbetet med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen. Systemet med redovisningscentraler har inte visat sig fullkomligt då det allra enklaste sättet att fuska, att inte slå på taxametern, kvarstår, precis som Sten Bergheden. Det kan till och med antas att sådant fusk skulle kunna öka. Det är mot denna bakgrund som regeringen i dagsläget inte ämnar gå vidare med att införa ett system med obligatoriska redovisningscentraler. När det gäller de höga priser som taxiresor kan innebära för den oerfarne eller en utländsk gäst tror jag, precis som utskottet, att vi måste satsa på att taxikunder ges bättre information om vad det är rimligt att betala för varje enskild resa. När något inte fungerar i en tidigare reglerad bransch kommer rop på återreglering, men det är ingen bra väg framåt att återgå till ett gammalt system med betydande brister. Fru talman! Ett ökat missbruk av den fria prissättningen i taxibranschen innebär inte att vi ska utöva något slags kollektiv bestraffning gentemot alla taxiåkare. Det har alltid funnits en grupp inom taxibranschen, främst i storstadsområdena, som har valt att leva vid sidan av alla kontroller och vid sidan av dem som sköter sig och jobbar på ett seriöst sätt. En fri prissättning är i grunden bra för taximarknaden och för kunderna. Stoppar man det stoppar man också alla incitament för branschen att öka lönsamheten och bli ännu bättre på det som kunderna efterfrågar. Annars kommer samhället att ångra sig. Se bara hur långt vi kommit när det gäller exempelvis miljöbilar inom taxibranschen i Sverige jämfört med andra taxibranscher i Europa. Fru talman! Det går att säga mycket om detta, men jag nöjer mig med det här och yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Det har sagts många goda ord här på slutet, och jag ska inte upprepa dem utan bara lägga tonvikt på några saker. När det gäller svarttaxi är det viktigt att undersöka var problemet är. I den reservation man har från oppositionen vill man med tömningscentraler lösa ekonomisk brottslighet. Man vill även lösa fortkörning, rattfylleri, underlåtande av användning av bilbälte etcetera. Mycket är sammanblandat i samma reservation, och hela tiden talar man om tömningscentraler. Det är viktigt att vi här skiljer på olika typer av brottslighet. Det ena handlar om ekonomisk brottslighet där friåkare eller andra taxichaufförer på olika sätt inte följer det regelverk som finns utan fifflar. Det är naturligtvis viktigt att lösa detta. Det andra handlar om svarttaxi som sådant. Tömningscentraler i all ära, men de tar inte bort en enda svarttaxi. De fortsätter köra utan taxameter och annat. Det tredje, som också har nämnts i sammanhanget, är våldsbrott av olika slag. Det händer att taxichaufförer, även registrerade, fälls för att de utövat våld eller något annat otillbörligt mot sina passagerare. Jag läste nyligen om en ung dam som åkt i en taxi där chauffören tänkt tömma något helt annat än taxametern. Det är viktigt att konstatera att olika saker kräver olika lösningar. Det är viktigt att vara tydlig med det. Jag håller med om att det är viktigt med trygghet för taxikunder. Det får man i registrerade taxibilar av olika slag, oavsett om de är knutna till en tömningscentral eller inte. Tryggheten i den delen har inget med tömningscentraler att göra. Vi måste se till att ha kompetenta chaufförer. Det är också en kvalitetsfråga hos dem som är seriösa, oavsett om man är friåkare eller på annat sätt registrerad taxichaufför. Det är också viktigt hur man marknadsför sina tjänster, att det är en tydlighet i vad det kostar att åka och så vidare. Då kan kunderna välja vilka bolag man vill åka med. Regeringen är på väg åt rätt håll, och vi avvaktar som sagt en del av det utredningsmaterial som tidigare har nämnts. Jag är glad över att Lars Mejern Larsson sade att i alla fall Socialdemokraterna och borgerligheten är överens i olika delar vad gäller lastbilstrafiken. Däremot är det väl fråga om hur överens man är om lastbilstrafikens nödvändighet inom De rödgröna, men den diskussionen kan vi ta vid ett annat tillfälle. Jag nöjer mig här och yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.